Fru talman! Peter Persson har frågat mig mot vilken bakgrund jag - enligt vad han påstår - dels insett att det varit felaktigt att införa en differentierad a-kassa, dels - enligt honom - avsätter så lite av budgetutrymmet i jobbskapande åtgärder, inte minst för att möta den höga ungdomsarbetslösheten. Regeringens arbetslinje och en ansvarsfull ekonomisk politik gör att Sverige i dag har bland de starkaste offentliga finanserna i EU. Styrkan i de offentliga finanserna ska användas till åtgärder som påskyndar återhämtningen och är jobbskapande på lång sikt. Regeringen har genomfört omfattande åtgärder för att varaktigt höja sysselsättningen genom åtgärder som stimulerar utbudet och efterfrågan på arbetskraft samt förbättrar matchningen. För unga har regeringen bland annat reformerat gymnasieskolan och infört lärlingsutbildning, jobbgarantin för unga men också sänkta socialavgifter och nystartsjobb. Regeringen för också samtal med arbetsmarknadens parter, bland annat för att öppna upp nya och bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga. Genom åtgärder i budgetpropositionen för 2014 stärker vi drivkrafterna till arbete ytterligare samtidigt som vi föreslår åtgärder som stimulerar efterfrågan för dem som står långt från arbetsmarknaden. Vi föreslår också stöd till yrkesintroduktionsavtal för unga som tecknas av parterna. Vi föreslår samtidigt förstärkningar inom såväl utbildningsområdet som arbetsmarknadspolitiken. Regeringen går även parterna till mötes till följd av de steg parterna tagit för att få fler unga i jobb och föreslår att den differentierade arbetslöshetsavgiften slopas. Detta är en viktig del i det fortsatta arbetet med parterna och bidrar dessutom till ökade disponibelinkomster och till att stärka efterfrågan i ekonomin i ett läge med lågt resursutnyttjande.

Fru talman! Tack, finansministern, för svaret! Arbetslösheten är vårt svåraste samhällsproblem. Det är ett slöseri med resurser då arbete är vår viktigaste tillgång. Det är en plåga för dem som drabbas. Vem som helst kan bli arbetslös. Även om människor med kortare utbildning i dag dominerar bland de arbetslösa kan konjunktur eller strukturförändringar ställa den välutbildade och välmeriterade utan arbete. Därför behövs en robust försäkring som ger människor trygghet, upprätthåller köpkraften i ekonomin och ger förutsättningar för rörlighet på arbetsmarknaden. En trygg arbetslöshetsförsäkring är modernt och nydanande. När den moderatledda regeringen tillträdde efter valet 2006 var det med ett uttryckligt löfte att klara jobben. Jag och andra minns mantrat från Reinfeldt och Borg - massarbetslöshet och utanförskap, utanförskap och massarbetslöshet. Då var arbetslösheten 260 000, alldeles för hög. Nu är den över 400 000. Den moderatledda regeringens politik vilade egentligen på bara två axlar, skattesänkningar och försämringar för de arbetslösa. Senare gjordes en sänkning av ersättningsnivån och en höjning av avgiften till arbetslöshetskassorna. Strategin var att det är hög arbetslöshet för att lönerna är för höga. Därför skulle man se till att hålla nere löneförhandlingarna. Resultatet blev inga nya jobb, men 500 000 lämnade arbetslöshetskassorna. Nu kommer regeringen i sin senaste budgetproposition med förslaget att avskaffa den differentierade arbetsmarknadsavgiften. Det presenteras som ett jobbpaket även nu. Alltså: Två rakt motsatta förslag presenteras båda som jobbpaket. Ena gången höjer man arbetsmarknadsavgiften, kastar ut 500 000 från a-kassorna. Då var det jobbpolitik. Nu vill man gå ned till 100 kronor. Alla ska betala samma avgift. Det välkomnar vi socialdemokrater. Och nu presenteras också det som jobbpolitik. Det föranleder mig att fråga finansministern: När hade finansministern rätt och när hade finansministern fel? Frågorna är enkla. När hade finansministern rätt och när hade han fel? Om han inte kan svara på den frågan undrar jag: Kan finansministern någonsin ha fel? Jag ser med spänd förväntan fram emot finansministerns svar på min enkla fråga.

Fru talman! Det som hände 2007, efter det att den borgerliga regeringen hade tagit över, var att inte bara den solidariska principen mellan a-kassorna försvann, utan man höjde också avgiften för samtliga a-kassor. För de enskilda medlemmarna blev det alltså en högre kostnad. Dessutom tog regeringen bort möjligheten att dra av på skatten både när det gällde fackföreningsavgiften och a-kasseavgiften. Det är rätt väsentligt i sammanhanget, för om man tittar på kronor och ören är det ganska stor skillnad för den enskilde. Som exempel kan jag nämna att man före 2007 betalade mellan 90 och 100 kronor till a-kassan. Efter skatteavdrag blev det ungefär 60 kronor. När systemet ändrades kunde den siffran stiga från 60 kronor till 360 kronor. Det är naturligtvis olika i olika fall, men det är ett exempel på hur det kunde slå. Bakgrunden till det var en förhoppning om att det skulle ge jobb, åtminstone lät det så i retoriken. Dessutom skulle det ha en lönedämpande effekt, vilket jag i och för sig kan sätta ett frågetecken för. Det är ju inget mål i sig att sänka lönerna. Om vi tittar på de två målen, att minska arbetslösheten och hålla tillbaka löneutvecklingen, kan vi se att det inte har fungerat. Framför allt har arbetslösheten skenat iväg; det har bara blivit värre och värre. Man får vara glad att regeringen nu ändrar sin politik, åtminstone när det gäller solidaritetsprincipen. De som jobbar inom områden med hög risk för arbetslöshet ska inte behöva betala högre avgift än de som jobbar inom områden med lägre risk för arbetslöshet. I det tidigare systemet var det en solidaritetsprincip. Den togs bort, men nu återinförs den. Det vore intressant att höra ministerns analys av detta. Har man kommit fram till att det inte var något bra tillvägagångssätt? Kanske kan man till och med tänka sig att gå vidare och försöka reparera de skador i a-kassan som uppstått. Vi har till exempel taket i a-kassan, som är alldeles för lågt. Bara 10 procent av löntagarna får 80 procent av sin tidigare lön. Det gjordes en generell höjning av avgiften till alla a-kassor. Dessutom slopades avdragsrätten för fackföreningsavgiften och a-kasseavgiften. Det vore intressant att titta lite närmare på detta. Om nu effekterna inte blivit de tänkta kanske man kan reformera a-kassan i större omfattning. Det är trots allt en halv miljon som har lämnat a-kassan, och med den höga arbetslöshet vi har är risken stor att de människorna hamnar i försörjningsstöd eller blir försörjda av sin partner. Det är en dold fattigdom som har ökat, men den syns inte i statistiken. Har man en partner som har inkomst får man leva på honom eller henne. Det leder till ökad fattigdom för hela familjen. Att så många lämnat a-kassan har inte bara ökat fattigdomen för dem som halkat ur och sedan blivit arbetslösa, utan det har också inneburit en belastning på kommunernas ekonomi. Kommunerna måste ge försörjningsstöd till dem som tidigare hade a-kassa, vilket gör att det blir svårare att få pengarna att räcka till välfärden, till skolan, vården och omsorgen. Det är ytterligare en anledning att se till att fler har möjlighet att vara med i a-kassan.
Fru talman! Det var en intressant interpellation av Peter Persson. I hans värld verkar allting stå väldigt stilla. Frågan är framför allt när Peter Persson stelnade i förändringsobenägenhet och i gammal socialdemokratisk idétradition. Det är nämligen så, Peter Persson, att det har skett en kraftig förändring från 2007, när differentieringen fanns, till i dag. Det beskrivs väldigt bra i finansministerns svar. Ett antal kassor har gått samman och det har lett till färre avtalsområden. Det i sig minskar differentieringstrycket. Annars brukar man av försäkringsmässighet ha en premiedifferentiering för att stimulera till arbete, vilket motverkar det syfte som försäkringen är uppsatt att stävja. Det är en i grunden god princip. Det andra viktiga är att Peter Persson använder återställare som ett slags retoriskt knep. När Socialdemokraterna talar om återställare säger de obönhörligen: Vi kommer att göra som det var tidigare. Punkt. Men detta är ju, precis som finansministern säger, en förhandling, en trepartsförhandling som är jätteviktig för både parterna och staten, och inte minst för de unga arbetslösa. I stället för att återställa går man alltså in och erbjuder en förhandling. Det var roligt att höra Magdalena Andersson i går säga att det stora Stockholmspaketet som staten gick in och backade upp kommunerna med var jättebra, men att det var synd att de inte fick vara med och förhandla. Nu får ni vara med och förhandla, Peter Persson. Facken är jättenöjda med det, och då är det tydligen fel enligt Peter Persson, fastän världen har förändrats. Låt oss sedan, fru talman, rannsaka det som Peter Persson säger om arbetslösheten, att den är vårt svåraste problem att lösa. Sedan ger han sken av att just det kan Socialdemokraterna lösa. Låt mig säga att det faktiskt är precis tvärtom. Man börjar med att kanske ställa sig frågan varför vi har så många arbetslösa. Vi har i dag 200 000 fler sysselsatta jämfört med år 2006, när alliansregeringen tillträdde, och vi har, vilket är nog så viktigt, över 200 000 färre i utanförskap. Vi fick de senaste siffrorna från Försäkringskassan så sent som denna månad. Siffrorna visar att från att ha haft 550 000 förtidspensionärer 2002-2003 har vi nu gått ned till 185 000 färre, vilka därmed står närmare arbetsmarknaden. Min mening är att de annars i många fall hade varit helt förpassade till arbetslöshet. Många av dem var uppenbarligen inte arbetsoförmögna, eftersom de har kunnat komma tillbaka. När Socialdemokraterna föreslår att man ska uppnå den lägsta arbetslösheten i Europa 2020 är det så bedrägligt att man kommer att återinföra förtidspensionering på lättflyktiga grunder. Sedan har man sorterat ut de här individerna från arbetslösheten. Det är ett fult och falskt sätt att agera. Låt oss sedan också titta på vad den så kallade moderatledda regeringen, alliansregeringen, gjort till skillnad från Socialdemokraterna: tillsatt en parlamentarisk socialförsäkringsutredning för att sträva efter att få en allmän arbetslöshetsförsäkring som inkluderar betydligt fler; Socialdemokraternas ingångsvärde är i stället att helst färre ska ingå i försäkringen. Å ena sidan "värnar" man folk som man vill kasta ut i arbetslöshet genom att förklä dem i förtidspension, å andra sidan vill man att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras genom att färre ska ingå i den. Fru talman! Detta är för mig en mycket märklig politik som både Peter Persson och Hillevi Larsson uppenbarligen står bakom och som bör komma fram i den här debatten; annars vore det helt oärligt.

Fru talman! Det är inte konstigt att Finn Bengtsson inte förstår det här. Han är ju moderat! Vi pratar om socialdemokratisk politik. Jag har en fråga till Anders Borg om regeringens ambitioner, fru talman. Här raljerar man över att vi sätter upp mål för arbetslösheten, att vi ska ha ned den och förbinder oss att sträva mot det målet. Vad har Anders Borg för mål när det gäller arbetslösheten? Jag har aldrig hört om något sådant. Full sysselsättning? Kan vi få en definition på Anders Borgs fulla sysselsättning? När Konjunkturinstitutet var hos arbetsmarknadsutskottet kunde man säga att prognosen för 2017 är en arbetslöshet på 7,2 procent. Sedan hade man en längre prognos utifrån regeringens politik som sade att arbetslösheten till 2021 kommer att rasa ned till 6,0 procent. I dag har vi ungefär 400 000 arbetslösa. Vi har en befolkningstillväxt. År 2021 ska vi kanske ha en arbetslöshet på 320 000-330 000 personer. Är det detta som är regeringens mål? Anders Borg säger att man har vidtagit åtgärder som är jobbskapande på lång sikt. Det skulle vara intressant att föra en diskussion om målsättningar när det gäller arbetslösheten. Är det så att ni moderater sitter lugnt i båten när vi har en arbetslöshet som gungar runt 6-8 procent? Då tycker ni att ni har precis den arbetslöshet som behövs för att kunna hålla ordning på inflationen och så vidare. Eller finns det ett annat mål, Anders Borg? Det är en ganska enkel fråga att svara på. Vilken är ambitionen? Om svaret är full sysselsättning, kan ni då definiera vad ni menar med full sysselsättning? Och vad är det för fel med att sätta ett mål att vi ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa? Vad är det som är så störande med det? Det är ungefär som när vi vill ha ett nollvisionsarbete mot dödsolyckor och ni säger att det är trams och inte behövs. Det är viktigt med politiska mål. Vi har ett klart och tydligt mål när det gäller arbetslösheten. Jag frågar mig vad ni har. Presentera det! Stå inte bara här och säg att vi på lång sikt ska ned i arbetslöshet! Är målet i enlighet med Konjunkturinstitutets prognos 6 procent, alltså samma nivå som när ni började regera 2006? Ni har sedan varit däröver hela tiden. Då hade ni en massiv kritik mot Socialdemokraterna för att det var massarbetslöshet. 15 år senare ska ni landa på samma höga arbetslöshet. I Gävleborgs län gick borgarna ut och sade att länsarbetsdirektören måste sparkas och att man måste tillsätta en kriskommission för att arbetslösheten var så hög. Denna skulle ledas av landshövdingen. Hela vägen har vi haft högre arbetslöshet. Då sätter ni inte ens upp ett mål för hur låg den ska bli och visar inte på effekterna av er politik. Vill Anders Borg ha full sysselsättning? Vad menar han i så fall med full sysselsättning? Är det 7 procent 2017 eller 6 procent 2021? Vad vill ni egentligen? Vill ni bekämpa arbetslösheten?

Fru talman! Jag anmälde mig till debatten i samband med att Raimo Pärssinen hade sitt anförande, som hade karaktären av näringspolitisk debatt snarare än debatt om a-kassan och de avgifter som diskuteras. Det är klart att jag blir bekymrad när socialdemokraterna i Gävleborg står bakom en politik som skulle vara så destruktiv och allvarlig för jobben. Det är den politiken Socialdemokraterna för. I Gävleborg, som är ett av Sveriges mest energiberoende län, är vi beroende av att man har låga och konkurrenskraftiga energipriser. Jag var och besökte ett stort industriföretag i Sandviken, nämligen Sandvik, och frågade dem vad en höjning av energipriserna skulle betyda för dem. De svarade att 1 öre betyder 7 miljoner per år i ökade kostnader. Skulle energipriserna öka kraftigt, fru talman, är det klart att arbetslösheten i Sandviken och övriga Gävleborg skulle skena. Skulle man införa en kilometerskatt på 14 kronor per mil skulle det betyda ett dråpslag för industrin i Gävleborg, och arbetslösheten skulle skena. Så här, fru talman, kan vi rada upp förslag efter förslag från Socialdemokraterna. Det är nämligen så att Socialdemokraterna pratar om jobben, men i själva verket för en politik som leder till kraftigt ökad arbetslöshet. Jag har läst debattartiklar från Socialdemokraterna där man raljerar över sänkningen av matmomsen på restauranger. Gävleborgs län är det ett av de län där antalet anställda och sysselsatta i restaurangnäringen har ökat mest i Sverige - med över 18 procent, enligt den senaste statistiken. Jag är glad, tacksam och stolt över varje enskilt jobb som skapas. Det är det som är skillnaden mellan Alliansens och Socialdemokraternas politik. Ni pratar om jobben, pratar om målsättningar och vill göra det ena med det andra, men de förslag ni lägger fram leder till att det blir fler arbetslösa, färre företagare och ökad arbetslöshet. Det är möjligt att det finns en koppling, fru talman, till den diskussion som rör a-kassan. Ni vet att den politik ni för kommer att leda till att färre får jobb och att det blir ökad arbetslöshet. Det är därför det är så bekymmersamt med den politik ni vill föra. För oss moderater är det viktigt att varje person har möjlighet att gå till ett jobb och att det skapas jobb i de enskilda företagen. Då måste vi också föra en politik som gör att jobben blir fler, fru talman. Det vore intressant att höra Socialdemokraterna försvara och förklara hur en kilometerskatt på 14 kronor per mil leder till att konkurrenskraften stärks i Gävleborgs län. Hur leder det till fler jobb? Hur leder det till fler jobb för unga i Gävleborgs län när ni vill fördubbla arbetsgivaravgifterna? Vilka företagare har Socialdemokraterna mött som säger: Om ni bara gör det väsentligt dyrare att anställa ska jag anställa fler! Sanningen är väl att de företagarna inte finns. I själva verket säger de företagare man möter: Se till att hålla energipriserna konkurrenskraftiga! Ska vi klara konkurrenskraften måste ni säkerställa att vi får energi till rätt pris! Det är det som är skillnaden mot Alliansens arbetslinje. Vi för en politik som leder till att jobben blir fler, medan ni skriver pamfletter och håller brandtal som inte alls har någon förankring i verkligheten.

Fru talman! Europa och världen går alltså igenom en mycket allvarlig ekonomisk kris. Det är rätt viktigt att vi tar det som utgångspunkt. Vi ser att tillväxten har minskat, disponibelinkomsterna har gått ned, länder är skuldsatta och man får skära i välfärd och höja skatter. Det finns undantag från det. Ett av de undantagen är Sverige. Här har vi kunnat värna välfärden. Här har vi kunnat öka utgifter för barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg samtidigt som vi har kunnat sänka skatterna och förbättra människors disponibelinkomster. Sverige har en bättre ekonomisk utveckling under de här åren än praktiskt taget alla jämförbara länder. Tillväxten har varit högre - högre än i Danmark, högre än i Finland, högre än i Österrike och högre än i Tyskland. När EU-kommissionen nu presenterar sin prognos ser vi att man räknar med att Sverige tillsammans med Baltikum kommer att ha den högsta tillväxten under de kommande åren. Vi har haft en bättre sysselsättningsutveckling. Vi har haft en arbetskraft som har ökat, inte som i USA där man har gått ned på rekordlåga nivåer. Vi har disponibelinkomster som har ökat med 20 procent - väsentligt kraftigare än till exempel under den period när Socialdemokraterna styrde. Det är rätt väsentligt. Vi har alltså inte haft några lönesänkningar. Vi har alltså inte haft några löneavtal där man har sänkt löner. Vi har inte sett ett enda brett avtalsområde där man i dag har sämre ersättning när skatterna är betalda än vad man hade 2006, utan det har tvärtom varit 20-procentiga ökningar av disponibelinkomsterna. Vi har samtidigt förbättrat innovationskraften och företagsklimatet i Sverige. Sverige anses i dag vara en av de mest innovativa och kreativa ekonomierna i Europa. Sedan har vi ett kvarhängande och allvarligt bekymmer, och det är att vi har en hög ungdomsarbetslöshet och för höga trösklar in på arbetsmarknaden för utrikes födda. Regeringen har försökt vidta omfattande åtgärder kring det. Vi gör till exempel mer aktiva arbetsmarknadsinsatser än de flesta andra EU-länder. Vi ligger i topp i de nordiska länderna med en aktiv arbetsmarknadspolitik, som EU-kommissionen redovisade så sent som förra veckan. Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga. Vi har börjat bygga ut ett lärlingssystem som varit eftersatt under många år. Vi håller på att återupprätta kunskap i skolan. Detta är viktiga reformer som förbättrar unga människors förutsättningar att få jobb. En central komponent är att vi har höga trösklar in på arbetsmarknaden i Sverige. Avtal, skatter, regler och villkor gör att det är en klyfta mellan utbildning och arbetsliv som man till exempel inte har i Österrike, Tyskland eller Holland. Det vill vi göra någonting åt, och då kan man göra det på två vägar. En väg är att slänga ut den svenska modellen och genomföra omfattande lagstiftningsförändringar på arbetsmarknaden. Det är inte den modell vi tror på. Vi tror på att värna den svenska modellen. Då gör man den typen av förändringar tillsammans med fackliga organisationer, arbetsgivare och alla parter på arbetsmarknaden. Det bygger naturligtvis på att man har en dialog med parterna, och det har vi nu fått till stånd. Vi har haft mycket omfattande samtal med en lång rad olika branschorganisationer och fackföreningar under de senaste åren, och ett antal huvudkomponenter börjar växa fram. Man får yrkesintroduktionsavtal där man delar på utbildning och arbete så att man får motsvarande 75 procent av kollektivavtalslönen, det vill säga 100 procent för den del man arbetar. Vi bidrar med en kraftig lättnad som i praktiken halverar kostnaden för att anställa på arbetsgivaravgiftssidan och med hjälp av ett handledarstöd. Det här är ett system som bygger på förtroende mellan fack och arbetsgivare - att man vågar och orkar sluta lokala avtal som öppnar arbetsmarknaden för unga att komma in men som inte generellt leder till att man sänker lönerna. Det har fungerat därför att vi har stöttat dessa samtal. När då LO i de samtalen har understrukit och gjort en poäng av att man är bekymrad över de differentierade a-kasseavgifterna har vi valt att förändra dem. Det är så det fungerar när man ska få en svensk modell som fungerar på allvar. Då måste man lyssna in vilka intressen och behov de andra parterna i dessa förhandlingar har. Det har regeringen gjort, och det har varit bra för Sverige.

Fru talman! Låt mig först säga till Lars Beckman: Du har skrivit in dig i den svenska riksdagens historia. Du har talat i fyra minuter utan att över huvud taget beröra ämnet för debatten. Därmed har du förtjänat det diplom som Per Schlingmann har utfärdat för idoga kvällskurser. Hos dig hänger ett diplom, på Finansdepartementet ett annat. Fru talman! Jag ställde en fråga: Hur kan man ena dagen göra en sak som innebär differentierade avgifter - 500 000 ut från a-kassan - och nästa dag göra en återställare som presenteras som jobbpaket, med en kostnad på 2,8 miljarder? Jag anade i min frågeställning att Borg inte var mäktig att säga att han någon gång har haft fel, utan det var rätt då, och det var rätt då. Nu säger han att det var ett inslag i den svenska modellen att man tog bort den differentierade arbetsmarknadsavgiften, och det var efter noggranna diskussioner - med all respekt - med fackföreningsrörelsen. Då måste jag fråga: Hur noggranna var diskussionerna när ni införde den differentierade a-kassan? Applåderade fackföreningarna och sade "tack, snälla Anders Borg, för att du vårdar den svenska modellen"? Så var det ju inte, Anders Borg. Det var ju demonstrationer. Det var protester. Ni har kommit till insikt om att det här slår sönder arbetslöshetsförsäkringen i så stor utsträckning att det plågar delar av er regering - inte dig - men du har inte kraft att säga att ni hade fel. Anser du, Anders Borg, att en anständig arbetslöshetsförsäkring minskar människors benägenhet och vilja att arbeta? Är det en uppfattning som du har generaliserat genom att samtala med människor, eller är den framtagen i något nyliberalt laboratorium? Träffar du de människor som säger "snälla Anders Borg, kan du inte höja a-kassan så att jag slipper jobba"? Ser du dem på perrongen i Katrineholm, på frisersalongen eller på andra platser där människor möts? År 1990 är väl det år då vi senast hade det som kan benämnas full sysselsättning i vårt land. Lite drygt 2 procent var arbetslösa. Vi hade en arbetslöshetsförsäkring på 90 procent, och vi hade noll karensdagar. Hur förklarar finansministern att vi hade denna stora arbetsvilja under en socialdemokratisk regering 1990 med en a-kassa i världsklass och nu med en förödd arbetslöshetsförsäkring har en arbetslöshet på 8 procent? Jag ser spänt fram mot denna förklaring.

Fru talman! Om vi tittar på siffrorna ser vi att de går åt fel håll. Vi kan se att arbetslösheten har ökat ända sedan regeringen tog över makten. Vi kan också se att resultaten i skolan har sjunkit. Båda dessa områden är extremt viktiga och hänger dessutom ihop. Slutsatsen är att vi måste pröva någonting nytt. Det vi har gjort hittills fungerar inte. Därför tycker jag att det är bra att regeringen nu ändrar differentieringen i a-kassan mellan områden där det är hög risk för arbetslöshet och områden där det är låg risk för arbetslöshet. Men vi behöver gå vidare på det spåret, för a-kassan är ju förstörd i många avseenden. Det är bara en av de saker som har försämrats med a-kassan. I dag ökar inkomstförsäkringarna. Allt fler tecknar inkomstbortfallsförsäkringar. Eftersom det är så få som når upp till 80 procent av sin tidigare lön i a-kassa tecknar man antingen privata försäkringar eller försäkringar via sitt fack. Det är inte ens alla som vet om fullt ut hur mycket facket kan erbjuda, och då döljer man också de försämringar av a-kassan som har skett. Man kan fråga sig: Varför ska folk betala till privata försäkringar, vare sig det sker via facket eller med en egen försäkring? Det blir en ökad kostnad för den enskilde förutom den höjda a-kasseavgiften. Det här går dessutom stick i stäv med jobbskatteavdraget. Det blir inte så mycket kvar i plånboken när alla försämringar räknas in. Jag hoppas att regeringen omprövar hela sin politik, inte minst när det gäller försämringarna i a-kassan. Jag hoppas att man återupprättar a-kassan och kallar den vad den är, en försäkring och inte ett bidrag. Förhoppningsvis kan vi få fler att gå med igen.
Fru talman! Historik kan, snarare än visioner framåt, vara värdefullt när man ska döma av politik. Raimo Pärssinen säger att jag inte förstår mig på socialdemokratisk arbetslöshetspolitik. Det må så vara, men jag bygger min insikt om arbetslöshet och det jag arbetar med i den parlamentariska utredningen för en ny arbetslöshetsförsäkring just på hur man inte ska gå till väga - på det sätt som Socialdemokraterna historiskt har visat prov på. Åren 2002-2003 noterade Göran Persson som ytterst ansvarig i den budgetmotion som hans ministär då lade fram att vi hade ett helt vansinnigt högt ohälsotal i Sverige. Vi hade dubbelt så många som var dubbelt så mycket sjukskrivna som de är i dag, bara för att ta ett exempel. Det visade sig att det fanns geografiska skillnader som speglade att detta var en sjukförsäkring som i stor omfattning användes för arbetsmarknadspolitiska ändamål. Göran Persson sade då, klokt nog, att vi måste minska ohälsotalen till 2008. Han ville gärna ha en halvering; det var hans vision. Men han lyckades inte uppnå det, för man förpassade i stället folk passivt över i förtidspension. Förtidspensionskurvan, som då var uppe i hisnande 550 000 när landet hade lite drygt åtta miljoner invånare, bröts först 2006 när alliansregeringen tillträdde. Det viktiga med detta konstaterande är att det blir lite bedrägligt att sätta upp ett mål om att man ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa år 2020. Man får då anpassa sig till resten av Europa, och om resten av Europa har skyhög arbetslöshet nöjer man sig sannolikt med att ha den skyhögt näst lägsta eller lägsta. Men om resten Europa har en lägre arbetslöshet kommer man att införa generösa övergångar för långtidssjukskrivna i förtidspensioneringar. Var så säker - titta på historien! Det innebär att man inte ser dem som är arbetslösa. Det allra värsta är att detta är en riktig ogynnsamhet för dem som hamnar i denna situation. De kommer nämligen aldrig att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Man sviker människor med den typen av politik. Det är viktigt att svenska folket vet att det är den strategin jag vet att Socialdemokraterna kommer att anamma om de ska nå upp till detta mål, som är riktat just åt det hållet.
Fru talman! Sverige är ett bra land att leva i. Men det är någonting som håller på att gå sönder. Jag efterfrågade en målsättning från Anders Borg som handlar om hur han ser på arbetslösheten. Hur stor får den vara? Hur liten skulle den helst vara? Men jag får inga svar. Lars Beckman kan få ett diplom från mig också. Han blev känd i Gävleborg för att inte ha sagt flaska i kammaren, det vill säga att han inte hade sagt någonting. Nu har han gjort det i två interpellationsdebatter. Det är bara tråkigt att han har sagt samma sak i båda två. Vi återgår till frågan, Anders Borg. Varför kan inte Anders Borg tala om för svenska folket vad som är en lämplig nivå på arbetslösheten? Ska vi fortfarande hålla oss till Konjunkturinstitutets prognos om att vi fram till 2021 har 350 000 arbetslösa? Eller finns det någon annan målsättning som är gömd någonstans och som man inte vill tala om? Det är egentligen ganska konstigt att inte regeringen går ut och säger någonting om detta. Jobben är ju den viktigaste frågan. Alla ungdomar som sitter här på läktaren ska också gå ut i arbete. Vi har en högre ungdomsarbetslöshet. Kan ni inte tala om för dem och alla andra hur ni ser på det här och hur låg arbetslösheten måste få bli? När man sätter ett mål, som vi gör, betyder det att vi förbinder oss att lägga resurser och koncentrerat arbete på detta. Vi måste få ned arbetslösheten. Vi behöver fler arbetade timmar. Det inser alla, och alla håller med om det. Varför kan ni inte då formulera ett mål, Anders Borg? Vi vet att Finn Bengtsson inte kan det. Men om Anders Borg säger det vet vi att det gäller i regeringen. Så var så god - svara på min enkla fråga! Vilket mål har ni för arbetslösheten?

Fru talman! Vi kan nästan se här mitt framför oss hur splittrade Socialdemokraterna är. Peter Persson raljerar över mitt inlägg. Jag kan se fram emot att få diplomet. Raimo Pärssinen vill sätta mål för hur låg arbetslösheten ska vara. Men ni vill inte diskutera det viktigaste. Fru talman! Det är fullständigt meningslöst att diskutera mål om man inte diskuterar hur man ska få ned arbetslösheten. Det är bara att konstatera att de fem skarpa förslag som ni socialdemokrater har är en attack på Alliansens arbetslinje. Ni talar om kilometerskatt på tung trafik med 14 kronor per mil. Ni talar om att avveckla kärnkraft, vilket skulle leda till kraftigt ökade energipriser. Ni talar om fördubblad moms. I Gävleborgs län har vi fantastiskt många duktiga och skickliga företag inom telemarketingbranschen som har otroligt många unga anställda. Det är klart att det vore ett dråpslag för dessa företag om man fördubblade arbetsgivaravgifterna för unga. Jag tycker att det blir intressant här i interpellationsdebatten när finansministern står och försvarar den svenska modellen och förklarar att Alliansen står bakom den. Socialdemokraterna verkar samtidigt snarast upprörda över att alliansregeringen tillsammans med arbetsgivare och fackliga organisationer i god tradition gör upp tillsammans om hur jobben ska bli fler. Det är snarare Socialdemokraterna som ställer sig vid sidan av och uttrycker ilska över att den svenska modellen fungerar väl. Det är lite märkligt. Alliansen har en politik för jobb. Vi sätter vårt fokus i den politiska debatten på hur jobben ska bli fler. Den som lyssnar på debatten kan notera att Socialdemokraterna talar om nivåer på a-kassa medan vi alliansföreträdare talar om jobb. Det är också skillnaden i politiken i Sverige.

Fru talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i debatten, men det blev väldigt märkligt. Här har ställts en interpellation av Peter Persson som handlar om avgiftsdifferentiering och jobbpolitik. Peter Persson ställer en fråga till Anders Borg om den politik som han bedrev efter valet 2006 om att höja a-kasseavgifterna kraftigt och differentiera dem. Var det en bra jobbpolitik? Det var det då. Då var alla moderater, inklusive Lars Beckman och Finn Bengtsson, överens om att det var en bra jobbpolitik. Nu, sex sju år senare, säger Anders Borg: Nej, den var inte så bra. Eller rättare sagt säger han inte det, men han ändrar politiken till den politik som den socialdemokratiska regeringen bedrev - en solidarisk arbetslöshetsförsäkring med en lägre avgift. Nu sänker man avgiften med de 300 kronor man höjde den med. Frågan är: Var den politik som ni för rätt 2007 eller är den rätt nu? Det är det som Peter Persson har ställt en fråga om. Det handlar inte om sjukförsäkringen och sjuktalen. Det handlar inte om näringspolitiken, Beckman. Det handlar om denna enkla fråga. Jag ställer frågan till Anders Borg eftersom han inte har svarat Peter Persson: Är detta rätt nu eller var det rätt 2007? Har det skapat fler jobb? Nej, det har det bevisligen inte gjort. Utanförskapet är större i dag än det var 2006. När jag och Anders Borg hade en debatt i Visby om dessa frågor 2006 på sommaren talade han om hur stort utanförskapet var i Sverige och hur många som stod utanför. Då är min följdfråga: Hjälpte den reform som du gjorde 2007? Är utanförskapet större i dag än det var 2007? Dessa enkla frågor tycker jag att finansministern borde kunna svara på.

Fru talman! Jag tycker att det är en viktig debatt vi för. Jag tror att arbetsmarknadens parter har fyllt en viktig funktion för Sveriges arbetsmarknad. Den har fyllt en viktig funktion för svensk konkurrenskraft alltsedan Saltsjöbadsavtalet 1938. Jag tror att det är jätteviktigt att vi diskuterar de här frågorna om hur den svenska arbetsmarknaden ska få en bättre funktion. Det jag kan utläsa från Peter Perssons fråga i interpellationen är en viss frustration över att det finns en medlemsflykt från facket. 500 000 människor har lämnat facket och a-kassan, säger Peter Persson. Det är klart att han vill hitta en syndabock när det gäller att människor inte längre vill vara med i facket som är så tätt knutet till det socialdemokratiska partiet. Men han stannar snabbt vid att konstatera att det är Anders Borg som bär skulden till detta, och det finns inga andra förklaringar. Jag, till skillnad från Peter Persson, träffar människor och pratar med dem. Jag träffar ofta människor som är fackanslutna. Det finns en viss frustration hos medlemmarna som känner att det parti som de skickar sin medlemsavgift till inte längre företräder deras intressen. Jag träffar ofta medlemmar som känner att det i dag bara finns ett arbetarparti i Sverige, och det är Moderaterna. Det är klart att det innebär stor frustration för Peter Persson, det förstår man ju. Men jag tror att man skulle gagnas av att leta förklaringar utifrån andra parametrar än de enklaste. Om Peter Persson kunde förhålla sig till att företräda dem som facket ska företräda kanske medlemsantalen skulle förändras i en riktning som skulle gynna Peter Perssons syften. Jag har ännu inte fått något diplom på min vägg från Per Schlingmann, men jag är helt övertygad om att Peter Persson har ett hedersdiplom från det socialdemokratiska högkvarteret för sin förmåga att förhålla sig till en drömvärld och en verklighetsfrånvänd tillvaro. Det vore intressant om Peter Persson vidgade sina vyer lite och pratade med människor runt omkring sig.

Fru talman! Låt oss börja där den här diskussionen har sin grund. Präglas svensk arbetsmarknad av att allting är sämre, av att den svenska modellen går sönder och av att Sverige är ett land som tävlar i bottenligan i Europa och världen? Nej, så är det inte. Världen går igenom den värsta krisen sedan depressionen, och Sverige är ett av de länder som har klarat det här bra. Här har vi stabilitet. Vi har starka offentliga finanser, vi har trygghet kring välfärden, vi har trygghet kring hushållsekonomin, vi ökar våra investeringar, vi satsar på infrastruktur och vi inför breda stimulanser för ekonomin när andra stramar åt, höjer skatter och skär ned på utgifter. Det är därför som Sverige så ofta lyfts fram i den här internationella diskussionen som ett pragmatiskt exempel på ett land som förenar trygghet och tillväxt och bidrar till att göra nya reformer i en modern välfärdsstat. Då har vi gjort det här yrkesintroduktionsavtalet för att ytterligare förstärka politiken för full sysselsättning. En del av det har varit att vi har lyssnat in ett fackligt krav på en differentierad a-kassa. Det är inte mer komplicerat än så. Man lyssnar in vad motparten har att säga när man förhandlar. Jag förstår att man nu hos Socialdemokraterna, när det har gått ett tag sedan man hade regeringsmakten, börjar glömma bort att det är så man gör, men jag kan försäkra Socialdemokraterna att ni kommer att få lära er att kompromissa med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om vi mot all förmodan skulle landa i en socialdemokratisk valseger. Vad är då är en politik för full sysselsättning, frågar man här. Låt mig vara tydlig med vad som är en politik för full sysselsättning. Det vet vi. Det finns väl beskrivet av OECD, EU-kommissionen och IMF. Det betyder att man sänker skatterna, framför allt för låg och medelinkomsttagare, så att det lönar sig bättre att arbeta. Det är en kärningrediens i varje recept för att få ned arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det betyder att man satsar på arbetslinjen och att man som Sverige ligger i topp när det gäller aktiva insatser, att man är ett av de länder av EU:s alla medlemmar som lägger mest resurser på att aktivera de arbetslösa samtidigt som man har en stram hållning i transfererings och bidragssystemen så att det lönar sig att jobba, så att drivkrafterna är tydliga. Det är en politik för full sysselsättning. Det handlar om att man förstärker konkurrenskraften, inte slår sönder förutsättningarna för jobb utan investerar i energi och infrastruktur, sänker bolagsskatter, förbättrar innovationsklimat och underlättar för spetsforskning. Det är en politik för konkurrenskraft. Det är den politik som vi bedriver. Det handlar om utbildningspolitik - breda åtgärder för kunskap. Vad är då Socialdemokraternas politik? Det finns skäl att diskutera det när man hör att socialdemokraterna här nämner att målet är att få den lägsta arbetslösheten i Europa. Häpnadsväckande nog ser det ju ut som att politiken är utformad med helt andra avsikter. Det är höjd a-kassa, trots att det alltid varnas för att det leder till lägre sökaktivitet och stigande jämviktsarbetslöshet. Det är utbyggd sjukförsäkring, nedmonterade kontrollsystem och öppna dörrar in i förtidspensionering. Det är föräldraförsäkring, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd - ja, varje bidragssystem som Sverige har ska helt enkelt byggas ut, trots att Sverige redan har de kanske mest omfattande sociala trygghetssystemen. Vad är konsekvensen av det här? Det vet Socialdemokraterna väl, för det här finns väl beskrivet i omfattande forskningslitteratur, och det finns en bred erfarenhet från internationella organisationer. Till att börja med försämrar man matchningen. När man får en minskad rörlighet på arbetsmarknaden när det gäller yrken, geografi, kompetens och allt annat försämras matchningen. Det här är en politik som direkt försämrar matchningen. Den sänker sökaktiviteten, den försämrar rörligheten och den försämrar lönebildningen. Om det råder det ingen som helst tvekan. Det har framgått av varje dokument som Finansdepartementet har publicerat de senaste 20 åren att det är så sambanden ser ut. De här bidragshöjningarna ska sedan finansieras med stora skattehöjningar som slår sönder företagsklimat och arbetsmarknad. Vad handlar det om? Det handlar om att trycka ut människor från arbetsmarknaden. Det är där Socialdemokraternas mål hör hemma. Syftet är att trycka ut människor.

Fru talman! Så stiger Jörgen Andersson ut ur stålverkets buller och gnistregn och förklarar världen. Moderaterna är det stora arbetarpartiet. Det var onödigt att bilda fackföreningar eller ett socialdemokratiskt parti. Allmänna valmansförbundet fanns ju med käcka paroller om rösträtt för de rika och att låta bruksdisponenterna bestämma. Därför behöver man inte heller här i kammaren svara på frågor. Ena dagen slår man stenhårt mot arbetslöshetsförsäkringen och de fackliga organisationerna och säger att det var rätt. Det leder till massarbetslöshet. Andra dagen säger man: Vi vårdar den svenska modellen och inför en solidarisk arbetsmarknadsavgift. Båda gångerna har man rätt om man heter Anders Borg, mannen som är ofelbar. Till min yttersta glädje kommer vi efter ett uppehåll på två timmar här att få fortsätta att pröva Anders Borgs förmåga att någon gång innan han slutar som finansminister säga i denna kammare: Jag hade fel. Jag tänker under den fortsatta aftonen att ge dig rikliga tillfällen, Anders Borg, att i de mest skilda frågor säga: Jag hade fel. Den sista gången du gjorde motsatt vad du tidigare gjorde tycker jag att du gjorde rätt. Det gläder mig att du sänkte avgifterna, men du gjorde fel någon gång eftersom du gjorde motsatt tidigare. Jag ser fram emot aftonen, fru talman.

Fru talman! Jag ställde en fråga till finansministern om när det var rätt - om det var rätt 2007 eller nu - att han ändrade på den differentierade a-kasseavgiften. Jag fick inget svar. Han talade om en förhandling som har skett, och därmed har man förändrat den differentierade a-kasseavgiften. Min fråga till Anders Borg är fortfarande: Är din uppfattning fortfarande att den differentierade a-kasseavgiften är den rätta men att du efter förhandlingar med fackliga organisationer och andra partier i regeringen har tvingats ändra dig? Är det så? Är din grundläggande uppfattning fortfarande att det är bättre att tvinga människor att sänka sina löner genom att man höjer a-kasseavgiften ju fler som är arbetslösa? Det är faktiskt den teorin du syftade på när du differentierade a-kasseavgiften. Om fler människor blir arbetslösa inom en viss sektor innebär det också att det får en lönesänkande effekt. I och med det skulle man kunna trycka ned reservationslönerna. Samtidigt har man inte höjt a-kasseersättningen sedan 2006. Tvärtom har man sänkt den till 680 kronor som högsta ersättning. En arbetslös ska alltså leva på 14 960 kronor om han tidigare har haft en månadslön på 35 000 kronor. Detta är otidsenligt. Men frågan kvarstår, och jag hoppas att finansministern kan svara på detta under kvällen eftersom det blir fler debatter, som Peter Persson har sagt.

Fru talman! Det som Peter Persson glömmer att tala om när han talar om rösträtten i början av förra seklet är att då, precis som nu, var det bara makten och ingenting annat än makten som gällde för Socialdemokraterna. Faktum är att de förslag som lades fram om rösträtt röstades ned av Socialdemokraterna av den enkla anledningen att de insåg att de skulle tappa makt om de röstade igenom de första förslagen. När det gäller gnistor och buller kommer jag inte ifrån dem när det gäller gjutmaskinerna i SSAB, däremot sågklingor och slagborrsmaskiner som jag känner mycket väl till. Peter Perssons mustiga retorik kan aldrig dölja det faktum att det från dem som han tror sig företräda, hans goda bidragsgivare, faktiskt upplevs som att han inte längre företräder dem. När fackmedlemmarna inte längre känner att det är deras intressen som man talar om tappar man medlemmar. Det är detta faktum som Peter Persson försöka dölja genom att skylla på Anders Borg när det gäller differentierade a-kasseavgifter. Det kan förvisso ha haft betydelse, men det är inte hela sanningen, Peter Persson. Man kan inte å ena sidan förespråka marginellt höjda bruttolöner och å andra sidan säga nej till massiva nettolöneökningar. Det är det problem som Socialdemokraterna har haft. Men det är det som de vägrar att inse.

Fru talman! Detta har varit en bra debatt därför att den så tydligt har visat att Sverige har klarat krisen bättre än andra länder och att vi här har en regering som står bakom full sysselsättning. Vi har en regering som inte har en politik som syftar till att driva ut människor från arbetsmarknaden, som inte vill låsa fast människor i bidragssystem utan som förstår att sambanden i ekonomin bygger på att om man har tillväxt får man människor i arbete. Och när man har människor i arbete klarar man välfärden. Tappar man företagsamheten, innovationen, kreativiteten och arbetslinjen börjar man undergräva välfärden. Det är därför som det är så farligt med den typ av bidragspolitik som Socialdemokraterna står för. Då förstår vi att det inte finns några pengar till sjukvården. Då förstår vi att det är äldreomsorgen som har satts åt sidan. Då förstår vi att det är skolhusen och lärarna som inte kan prioriteras. Det är det som är faran med bidragspolitiken. Vi för en pragmatisk och resultatorienterad politik. Då sätter vi oss i samtal med fack och arbetsgivare för att få yrkesintroduktionsavtal på plats och för att det ska bli en lättare väg för unga människor in i arbete. Då lyssnar vi på vad parterna säger, och då är vi beredda att ta in det. Då ska man naturligtvis lägga till att det ur vårt perspektiv är positivt om vi också kan göra lättnader för hushåll, både med inkomstskatter och med a-kasseavgifter, som gör att det i kristider finns lite mer pengar kvar i plånboken. Det är en traditionell politik för att säkra efterfrågan så att Sverige kan utvecklas på ett tryggt och stabilt sätt. Det är en självklar politik för ett parti som står för full sysselsättning, likaväl som att marschen in i bidragssamhället är vägen bort från full sysselsättning, bort från sammanhållning, bort från välfärd och bort från den trygghet som människor har i arbetslivet. Detta har denna debatt mycket tydligt visat.